Herr talman! Jag hade tänkt att debatten i detta ärende skulle vara slut efter min omgång med Lars Ulander. Men detta var ett mycket grovt påhopp på borgerliga partier och på mig personligen. När Viola Claesson talar om att jag och vi vill krossa den fackliga rörelsen och göra den tandlös vill jag bara påminna henne om att i så fall är hela remissomgången av samma kaliber.

Att Sveriges redareförening har denna uppfattning kanske vi inte skall förvånas över när dessa andra remissorgan har denna uppfattning. Nej, det gäller inte att krossa facket eller att föra facket tandlöst, utan det gäller att vara klok vid bedömningen när vi mycket väl kan ana oss till att reaktionen utomlands kan bli den som remissorganen och jag har gett uttryck för. Det är detta som det är fråga om. Facket är bra. Det kommer många krafter att slå vakt om. Jag kan också tillhöra dem. Men facket får inte tillåtas att föra en regering framför sig som en snöboll, så att den, när den når krönet, bara rullar iväg utan chans att lotsa och styra. Det är det som sker nu. Facket har tvingat denna regering till dessa åtgärder, vilket var oklokt av regeringen och av facket. Detta kommer med all säkerhet att visa sig i framtiden. Nej, Viola Claesson, det är inte fråga om att krossa facket eller att göra det tandlöst, utan det är fråga om värnet om den svenska nationen, och inte minst om svenska sjömän.

Fru talman! Jag skall be att få börja med att för Erik Holmkvist påpeka att jag inte har angripit honom personligen, men däremot tycker jag att Erik Holmkvist och övriga moderater och tyvärr även samtliga borgerliga partier har uppfattningar i denna fråga som måste angripas. Försök att lyssna noga för att se skillnaden på det ena och det andra. Det tror jag att debatten skulle tjäna på. I denna replik tar Erik Holmkvist i ordentligt. Nu handlar det om hela den svenska nationen. Jag tycker att det är jättebra att få höra detta, och det kommer att stå i protokollet. Jag hoppas att det kommer att handla om hela den svenska nationen även när det så småningom blir dags att ta ställning till ett svenskt EG-medlemskap, då EG, som nu är i omdaning, kommer att visa vad det går för. Då får Erik Holmkvist ta ställning till om det är i Bryssel eller här i den svenska riksdagen som en mängd lagar skall stiftas. Då skall jag återkomma, men utanför den här kammaren i olika debattinlägg, så fort jag någonsin hinner för att stoppa högerpolitikernas försök att driva Sverige in i EG och störta den svenska nationen i fördärvet, eftersom det faktiskt är vad det kommer att handla om. Den här debatten, de här inläggen och de motioner som har väckts från de borgerliga partierna visar detta så tydligt. Jag skulle vilja ha några konkreta besked från Erik Holmkvist om vad moderaterna här i riksdagen under årens lopp har gjort för att stärka fackets möjligheter och skydda facket. Jag skulle kunna räkna upp en mängd åtgärder som moderaterna har föreslagit i rakt motsatt riktning. Jag minns ett nummer av Pockettidningen R som hette Blå dunster. Jag kan skaffa fram den igen för att visa den uppräkning som fanns där. Sedan har man backat på detta med ytterligare antifackliga förslag flera gånger. Jag tycker även att det är något anmärkningsvärt att peka på att den norska ambassaden har varit en av dem som har störtat in i denna svenska debatt. Jag anser att det som den norska ambassaden har gjort är anmärkningsvärt, och jag trodde att det var pinsamt för fler av dem som står på samma sida som dem som har riktat dessa angepp mot regeringen, arbetsmarknadsutskottets förslag och det beslut som vi skall fatta.

Fru talman! Jag vill inleda mitt anförande med en vädjan till regeringen om en generös inställning till sommartrafiken på inlandsbanan och om ett beslut kommande torsdag. Varför? Jo, för det första skall den nya sommartrafiken vara i gång redan om 14 dagar. För det andra har berörda områden det ekonomiskt jobbigt. Man har rätt stora bekymmer när det gäller arbetstillfällena. Berörda kommuner tillhör landets högskattekommuner. 33 kr. och litet därutöver är en icke ovanlig kommunalskatt i kommunerna längs den här banan. Dessutom kan jag säga att länsanslagen till berörda län börjar vara rätt så intecknade. Därför vädjar jag till regeringen att denna ser till att det blir en generös lösning i den här frågan. Regeringen förfogar ju över vissa länsövergripande medel. Jag ber alltså regeringen att använda dessa medel så, att de delas ut till berörda länsstyrelser. Vidare hoppas jag att man gör detta på ett sådant sätt att berörda landshövdingar därefter inte skall behöva fara omkring som tiggare hos berörda kommuner för att få det hela att gå ihop på ett hyggligt sätt. Jag vill också beröra banverket, som ju haft med inlandsbanan i sitt äskande. Det blir väl förhandlingar mellan dem som skall driva trafiken och banverket. I så fall anser jag inte att banverket har anledning att pressa på alltför hårt, utan även banverket måste ta ett visst ansvar. Denna sena timme -- och då tänker jag också på inlandsbanans sommartrafik -- kommer det att behövas vissa marknadsföringsmedel. Det har ju gjorts klart för väldigt många människor att det inte skall vara någon inlandsbanetrafik i år. Även det måste regeringen beakta när den tänker igenom vad den här notan får uppgå till. Avslutningsvis: Ta kostnaden själv, snälla regeringen! Dela ut medlen till länen och låt dessa sköta handläggningen! Handlägg det hela så, att inlandsbanan och turismen längs banan får uppleva en riktig succé i sommar! Se dessutom gärna till -- jag vet att det pågår ett arbete med vissa banförbättringar -- att några turer går hela den här långa vägen! Jag hoppas att regeringen skall visa sin goda vilja i det här sammanhanget. Jag är övertygad om att regeringen, och framför allt det berörda området, har allt att vinna på ett sådant agerande. Ministern är inte närvarande just nu.

Fru talman! Utskottet har varit mycket noga med att understryka att det beslut som vi kommer att fatta icke är ett trafikpolitiskt beslut, utan ett regionalpolitiskt beslut. Det får vi stryka under med mycket tjocka streck, därför att arbetsmarknadsutskottet inte har trafikpolitisk kompetens så som trafikutskottet har. Får jag då säga att vad vi har gjort är att vi har gett förutsättningarna för Sommartrafik 91, exakt så som det står i betänkandet, varken mer eller mindre. Det innebär naturligtvis att vi ger regeringen till känna vad som står i utskottsbetänkandet. Jag kan säga till Ulla Orring som frågar om vi kan lita på att detta fullföljs: Det är klart att vi kan lita på att regeringen naturligtvis fullföljer riksdagens beslut. Det skulle vara mycket uppseendeväckande om man inte skulle göra det. Sedan efterlyser Ulla Orring en smidig hantering. Jag kan inte svara för regeringen men alldeles klart är att vi nu är inne i slutet av maj, och den 10 juni återupptas rullandet av vagnarna. Då kommer det att krävas en oerhört smidig hantering för att klara ut det hela. Slutligen vill jag göra en liten kommentar till detta med marknadsföring. Genom det som har hänt i arbetsmarknadsutskottet -- det är en ganska skojig biprodukt -- har vi nog hjälpt till ganska ordentligt med marknadsföringen. Det finns väl inte en människa i detta land som inte fått klart för sig att inlandsbanan kommer att fungera som en stor turisttransportör under sommarmånaderna. Sedan är det naturligtvis regeringens sak att klara ut den andra delen. Börje Hörnlund tyckte att jag skall ta en promenad till regeringskansliet och ge regeringen en del goda råd. Det är väl klart att med den fart som vi har behandlat det här ärendet har vi haft en hel del kontakter med nämnda kansli och att man där är i gång med att klara jobbet. Det är få ärenden som har fått sådan uppmärksamhet som det här ärendet har fått. Jag tycker också att vi hanterat ärendet i arbetsmarknadsutskottet på ett mycket fint sätt. Jag är glad över att vi har kommit överens.

Rosa-Lill Wåhlstedt har hastigt lämnat oss. Hon rycktes bort mitt uppe i sin politiska gärning, endast 45 år gammal. Hon valdes till Sveriges riksdag i förra valet, och hon tillhörde social och konstitutionsutskotten. Hela sitt vuxna liv var Rosa-Lill Wåhlstedt starkt engagerad i den fackliga och politiska arbetarrörelsen. Hon hade uppdrag i Handelsanställdas förbund, ett flertal styrelseuppdrag i det socialdemokratiska partiet, och i flera år arbetade hon inom ABF. Rosa-Lill Wåhlstedt gjorde betydande insatser i sin hemkommun Karlskoga, där hon åtnjöt ett stort och grundmurat förtroende. Hon tillhörde kommunfullmäktige, hon hade varit ordförande i flera nämnder och styrelser. I nio år innehade hon den viktiga och arbetskrävande posten som kommunalråd. Rosa-Lill Wåhlstedt var en ambitiös och duktig ledamot av riksdagen, en mycket uppskattad kollega och arbetskamrat, en positiv människa. Hennes glada och medryckande sätt gjorde att hon fick många vänner som kommer att minnas henne med glädje och tacksamhet. Vi lyser frid över Rosa

Fru talman! När det gäller utlandssvenskarnas situation yrkar jag också på en översyn. Jag vill inte säga så mycket mera eftersom jag kan bli beskylld för att tala i egen sak såsom framtida utlandssvensk. Miljöpartiet ställer således upp på reservation nr 2. När det gäller reservation nr 3, som jag också yrkar bifall till, måste jag påpeka att Bo Lundgren har fått detta litet om bakfoten. Vi vill verkligen stödja biståndsarbetet som sådant. Det är bara det att biståndsarbetare ofta kommer i kläm. Det är billigt att anställa dem utan att skatter och avgifter betalas. De får då inte heller det sociala skyddsnätet. Det är detta som är det viktiga. Det viktigaste är inte de utgifter som fordras för att det sociala skyddsnätet skall finnas. Dessa idealister går miste om skyddsnätet genom att de vill hjälpa folk i tredje världen. Det här måste ordnas upp på något vettigt sätt. Det här har ordnats upp inom statliga organ. Men det finns en hel rad andra biståndsverksamheter som vi inte vill motverka, men som vi vill skall utgå från en rimlig basis.

Fru talman! Med tanke på den knappa tiden vi har till förfogande har jag ingen större lust att starta något meningsutbyte med Hugo Hegeland. Jag erinrar mig dock att Ingemar Mundebo en gång berättade för mig att det pågick 40 utredningar på skatteområdet under hans tid som finansminister. Dessa utredningar ledde knappast fram till någonting, så det är väl inget att förvåna sig över att en eller annan fråga i den väldigt genomgripande reformering, som vi har gjort av skattesystemet, har blivit utestående. Jag förutsätter att de kommer att lösas. Fru talman! I det här betänkandet behandlas regeringens prop. 1990/91:167. Regeringen föreslår i denna proposition att aktiebolag i vissa fall skall kunna dela ut aktier i ett dotterbolag, utan att utdelningen blir föremål för beskattning. Från folkpartiet liberalernas sida delar vi denna bedömning. Men vi menar också att det finns skäl att medge samma skattefrihet för icke börsnoterade företag, vilket inte regeringen vill. Det är aktiemarknadsaspekter som har styrt regeringens resonemang. Vi menar att det även finns andra fördelar som kan uppnås, t.ex. ökning av bolagens kreditmöjligheter. Vi i folkpartiet liberalerna har därför i en motion föreslagit att så skall ske. Till detta yrkande har under utskottsbehandlingen moderata samlingspartiet och centerpartiet anslutit sig. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservation 1. I betänkandet behandlas också ett antal motioner på företagsbeskattningens område som har väckts under allmänna motionstiden. Jag skall kortfattat kommentera några av dem. Men låt mig först ägna några ord åt den reformering som skedde av företagsbeskattningen när skattereformen genomfördes. Vi har från folkpartiets sida genom åren riktat en mycket kraftig kritik mot den gamla företagsbeskattningen. Den präglades av en strävan från socialdemokraternas sida att försöka beskatta företagen någorlunda humant, medan det motsatta skulle gälla företagarna. Denna ambition tog sig uttryck i att företagen relativt frikostigt medgavs reserveringar som kom att medföra betydande snedvridningar i kapitalanvändningen. Den socialdemokratiska regleringsivern innebar att kapital låstes in i gamla verksamheter samtidigt som en förnyelse av svenskt näringsliv förhindrades. Trots de alldeles uppenbara skadeverkningarna på svenskt näringsliv vägrade socialdemokraterna att gå oss till mötes genom en reformering av företags och företagarbeskattningen. Först när situationen blev fullständigt ohållbar, när det stod fullständigt klart att konsekvenserna skulle bli ödesdigra om vi inte gjorde något här i Sverige, ändrade man sig på socialdemokratiskt håll. De skador som åsamkats Sverige som industrination genom denna försumlighet är ytterligt betydande. Skattereformen har vänt upp och ned på det tidigare systemet, eller rättare sagt, skattereformen har vänt saker och ting rätt när det gäller bolagsbeskattningen. Tyvärr förlorades mycket tid då det gällde att finna fram till en vettig beskattning av egenföretagarna. Jag skall återkomma något till detta. Låt mig bara säga att om vi hade haft ytterligare ett par månader på oss att arbeta igenom denna problematik, är det min övertygelse att det skulle ha kunnat leda fram till en lösning som varit betydligt närmare en mer permanent och hållbar egenföretagarbeskattning än den som vi nu har kunnat uppnå. När det gäller bolagsbeskattning kom vi emellertid en bra bit på väg. Det gamla systemet närmast tvingade fram en inlåsning av kapital i företagen. 50 à 60 % av årsresultatet kunde på detta sätt låsas in genom reserveringar, reserveringar som inte kunde disponeras efter företagsekonomiska eller affärsmässiga bedömningar utan oftast styrdes av politiska beslut och tillståndsgivningar. Utdelningskapitalet efter bolagsskatt utgjorde vanligen en bråkdel av årsvinsten, i bästa fall kanske en femtedel av resultatet. En brutal inkomstskatt såg till att denna utdelning krympte till närmast ingenting. I det nya systemet är förhållandet närmast det omvända. SURV-en låser inte in kapital på samma sätt. Och i den mån den uppmuntrar till reserveringar handlar det om en betydligt mindre del av vinsten. Normalt kan 50 à 60 % göras tillgängligt för utdelning efter skatt. Systemet tillåter därför -- med kapitalbeskattning av utdelningen -- en förnyelse av svenskt näringsliv. Kloka och affärsmässiga bedömningar kan styra satsningarna, inte som tidigare ett inkrökt skattetänkande. Från folkpartiet liberalernas sida har vi ingen anledning att känna oss annat än nöjda med det resultat som vi har uppnått när det gäller bolagsbeskattningen. Fru talman! Jag nämnde tidigare egenföretagarnas beskattning. Vi nådde som jag konstaterade inte fram till en tillfredsställande och hållbar lösning. Regeringen skulle enligt den uppgörelse som vi träffade fortsätta beredningen av detta avsnitt och lägga fram förslag. Från folkpartiet liberalernas sida förutsätter vi att utredningsarbetet bedrivs skyndsamt. Mot bakgrund av den skälva som tycks ha spritt sig inom socialdemokratin är väl inte mina förhoppningar särskilt stora att regeringen skall lyckas ta sig samman och presentera ett acceptabelt förslag. Misstroendet mot landets småföretagarkår har alltid lyst igenom i det socialdemokratiska agerandet. Att hoppas på en ändring i detta sammanhang är väl att sträcka förhoppningarna för långt. Fru talman, det är nog mer realistiskt att hoppas på en ny regering. I det här betänkandet behandlas också dubbebeskattningen av aktieutdelningar, dvs. den fråga som statsministern, när den stora skälvan spred sig inom socialdemokratin, tog till intäkt för att påstå att vi i folkpartiet liberalerna hade spräckt skattereformen. Självfallet kan jag, fru talman, inte bara slinka förbi denna fråga. Folkpartiet har under de nio år som jag har suttit i riksdagen med fullständig kristallklarhet kritiserat dubbelbeskattningen av aktieutdelningar. Redan vid mitt första riksmöte 1982/83 krävde vi att utredningen om ett avskaffande av dubbelbeskattningen på aktieutdelningar skulle återupptas, den utredning som socialdemokraterna lagt ned. Det här är inget nytt. Vi tycker att privatpersoner skall kunna äga aktier på samma villkor som institutionella placerare. Det har vi liberaler alltid tyckt. Ni socialdemokrater tycker inte det. Ni har alltid favoriserat kollektivismen. Att påstå att vi skulle ha anslutit oss till denna uppfattning, er uppfattning, och övergett en liberal grunduppfattning i skatteöverenskommelsen är, som jag ser det, närmast löjeväckande. Förhandlingsresultatet innebar att vi kom överens om att inte lägga fram förslag i denna fråga i samband med reformen. Däremot lindrades dubbelbeskattningen faktiskt under resans gång på grund av att Anell-avdraget behölls. Vad står det då i skriften Ny start för Sverige, som har upprört statsministern så mycket. Jag skall be att få citera: ''Den pågående institutionaliseringen av aktieägandet i Sverige är oroande. Den måste motverkas genom att diskrimineringen av privatpersoners aktiesparande upphör. Det förutsätter att dubbelbeskattningen av utdelningsinkomster avvecklas.'' Vore det inte för allvaret i denna fråga skulle jag litet ironiskt kunna anmärka att ni socialdemokrater faktiskt är hemskt snarstuckna. Nej, vi har inte skrapat på livsnerven i den liberala ideologin, en grundideologi som bygger på marknadsekonomi, näringsfrihet och enskilt ägande. Vi har inte heller krävt att ni skall skrapa på livsnerven i den socialistiska ideologin som bygger på kollektivt ägande, regleringar och fondägande. Därför fick den här frågan den lösning som den nu fick i överenskommelsen. Lika uppenbar som den här grundläggande ideologiska skillnaden mellan våra partier har varit har också under hela den tid som jag har suttit i riksdagen den totala samstämmigheten varit då det gällt matmomsen. Detta är ju inte speciellt märkvärdigt. Den som kan läsa innantill har ju inte särskilt lätt att finna några argument för lägre matmoms i det mastodontutredningsarbete som gjorts i denna fråga. Nu tänker ni socialdemokrater lägga fram ett förslag som är nästan identiskt med det förslag som KIS lät Sören Wibe se på. Och ni gör det tvärtemot allt förnuft och bättre vetande. Låt mig, fru talman, sluta med att citera vad Sören Wibe skrev i sammanfattningen beträffande ett precis likadant förslag i KIS. Citatet gäller den totala bilden av folkhushållet. ''Beaktande de osäkerheter som finns kan resultatet sammanfattas med följande ord. För konsumenterna som helhet uppkommer en mindre förlust på 0,5--1 miljard kronor, huvudsakligen beroende på skatteomläggningens snedvridande effekt. Konsumenterna vinner ca 10 miljarder kronor på de sänkta livsmedelspriserna, men får betala igen samma summa med råge på de höjda varupriserna i övrigt. De stora vinnarna är livsmedelsproducenterna. Vinsten för deras del uppgår till ca 10 miljarder kronor. De stora förlorarna är gruppen övriga producenter. De förlorar ungefär motsvarande summa. Sammantaget över alla grupper uppkommer en samhällsekonomisk förlust i storleksordningen Fru talman! Låter jag litet mera bitter än vanligt beror det på att jag är bitter över att socialdemokraterna har velat spräcka skattereformen bara för att ådra landet en samhällsekonomisk förlust på mellan 0,5 och 1

Fru talman! Rolf Kenneryd tycker inte att frågan om matmomsen hör hemma i den här debatten. Men det var faktiskt han själv som tog upp den frågan. Jag nämnde Sören Wibes utredning, vilken visar att effektivitetsförlusterna i producentledet uppgår till ca 1 miljard. Vissa producenter av livsmedel tjänar 10 miljarder på andra producenters bekostnad. Detta kommer att föranleda bl.a. omställningar. Enligt min mening hör alltså frågan om matmomsen hemma i debatten om företagsbeskattningen i Sverige.

Fru talman! Låt mig mycket kort påpeka att SURV inte låser in något kapital i företagen. Det är fullständigt upp till företagen att göra avsättningar eller inte. SURV löses automatiskt upp vid nästa bokslutstillfälle. Pengarna är hela tiden disponibla för investeringar. Så var det med den saken. Sedan mycket kort om reservation 2. Den skattepolitik som skisseras i reservation 2 leder ofelbart till en sådan utveckling i Sverige som det har varit i öst, den som har gjort fullständigt bankrutt. Det är ingen fördelningspolitik att driva en sådan skattepolitik för företagen som föreslås. Syftet med att göra arbetsrättsliga skadestånd avdragsgilla är att få en rimlig utmärkning av straffen, att få skadestånden lika oavsett vilken form det är för rörelsen.

Fru talman! Jag skall försöka svara på Lars Bäckströms fråga som gällde hur många EG-länder som har lägre bolagsbeskattning än Sverige. Jag skulle föreslå att rätta svaret är 0. För att specificera: De flesta av EG-länderna har ungefär Danmark, där den ligger på ungefär 50 %, om jag minns rätt. Det känns bra att vara ledamot i skatteutskottet, för det är ändå vi som ser till att vi får inkomster. Alla de andra utskotten svarar i stort sett för att spendera de pengar som vi mödosamt har fått ihop. Det är en positiv del av skatteutskottets arbete. Det jag mest tänkte beröra i dag är andra effekter som skatteutskottets politik får. Det är nämligen så att skatterna har en mycket klart styrande effekt i många fall. Ofta har jag diskuterat denna styrande effekt i miljösammanhang. Jag skall ta andra exempel i dag: avdragsrätten för företagen särskilt när det gäller reklam och också när det gäller konferensverksamhet. När det gäller reklamen betyder avdragsrätten att samhället medvetet hjälper till med sådan reklam som egentligen har till syfte att gynna företagen. Den har också en störande effekt på människors, konsumenters, val. Det är inte bara fråga om konsumentupplysning utan även om att övertala folk att köpa just en viss vara. Man ger vinklade informationer. Detta är belönat från samhällets sida med avdragsrätt. Det tycker vi inte är bra. Vi markerar vår inställning i en reservation som jag visserligen inte tänker yrka bifall till, för att spara kammarens tid, men som jag naturligtvis ställer mig bakom. Däremot tänker jag yrka bifall till reservation 30, som gäller en annan styrande effekt. Det handlar om lägesavgifter för kontorslokaler. Utvecklingen av städerna har helt enkelt varit ganska osund under ett antal år centralt i städerna. Det gäller inte bara i Sverige utan i de flesta länder. Centra i städerna har blivit alltmer avbefolkade. Det bor inte människor där, det har blivit en kontorisering. Det är en utveckling som orsakar problem för samhället ur trafiksynpunkt, ur nedsmutsningssynpunkt. Även ur social synpunkt är denna utveckling oönskad. Vi menar att man skall titta på frågan ordentligt, se vad vi kan göra. Vi föreslår en utredning om att introducera lägesavgifter för att hejda kontorisering och kanske få mer folk att bo centralt i städerna. Sådana avgifter skall också användas till att betala de skador en koncentration av industrier och kontor till centrala städer orsakar. Jag yrkar alltså bifall till reservation 30.

Fru talman! Jag vet inte riktigt om jag sade styrande eller störande om reklam, men jag tror att jag sade bägge delarna. Jag menar i varje fall bägge delarna när det gäller reklam. Det är inte självklart, som Hugo Hegeland säger, att alla avgifter som ett företag har skall vara avdragsgilla. Jag kan inte alls förstå hur man kan motivera det. Konsumentinformation är en sak. Reklam som syftar till att leda konsumenterna till vissa val är alltså i företagens intresse. Det kan de få betala för om de anser det lönt, men att samhället skall stödja det genom avdragsrätt tycker jag är felaktigt.

Fru talman! Jag kan hålla med om att liknande kontroll skulle kunna gälla politiska partier, men det är inte detta dagens diskussion gäller. Däremot förstår jag inte alls att alla utgifter skall vara avdragsgilla. Det är en mycket märklig inställning. Men ett antal avgifter skall visst vara det.

Fru talman! Lars Hedfors sade att vänsterpartiets förslag om att reformera företagetsbeskattningen hotar sysselsättningen. Vi har föreslagit att man skall ha en samlad utredning om företagsbeskattning. I den skall ingå att avveckla SURV-systemet, eftersom det leder till inlåsningar och försämrad produktivitet. Det som styr sysselsättningen rent allmänt är vinstläget i Sverige jämfört med konkurrentländernas vinstläge. En vinstbeskattning påverkar dock inte vinstläget i sig. Jag tror att vinstläget måste ligga i paritet med omvärldskonkurrenternas. Det är riktigt. Vi har inte krävt att Sverige skall ha en högre vinstbeskattning än omgivande konkurrentländer, utan att den svenska vinstbeskattningen skall höjas så att den närmar sig omvärldens. Västtyskland, numera Tyskland, hade en vinstbeskattning på 56 % som man nu har sänkt till ungefär 50 %. Belgien har en nominell skatt på drygt 40 % -- effektivt 38 %. Sverige ligger på extremt avvikande ca 20 %, medan det normala i Europa torde vara någonstans runt 30 %. Vi har alltså en vinstbeskattning som är 10 procentenheter lägre. Vi beräknar att staten under 1991 skall få in upp emot 400 miljarder på skatter. Av detta kommer företagens vinstbeskattning att leverera 22 miljarder. Det vi begär är inte dramatiskt. Vi begär att vinsterna skall fördelas även till andra grupper än kapitalägarna. Det är vår fördelningspolitik. Sysselsättningen avgörs inte enbart av var beskattningen är låg. I så fall skulle alla Europas investeringar ske i Sverige. Vi har en rad andra väsentliga faktorer, såsom infrastruktur, tillgång på arbetskraft, närhet till marknader. Vi har också den oerhörda dominansen av storföretag som finns i Sverige och som verkar hämmande på utvecklingen av mindre företag och på sysselsättningen. Det visar den undersökning av Sveriges konkurrensförhållanden som gjorts av Michael Porter från Harvarduniversitetet. Han säger att skatterna inte är så viktiga i Sverige som han trodde. Det finns andra begränsningar för sysselsättning och tillväxt i Sverige. Så säger den ekonomiska forskningen. Men Lars Hedfors har tydligen den uppfattningen att vi får sysselsättning genom att ha en låg företagsbeskattning. Det är ju inte någon klassisk socialdemokratisk linje utan något helt annat. Jag tror inte att man skall stanna vid den uppfattningen utan återvända till den andra linjen, nämligen att Sverige kan ha en vinstbeskattning som ligger i pari med vad man har på den europeiska kontinenten.

Herr talman! Lars Hedfors frågade i sitt anförande om det borgerliga regeringsalternativets skatteförslag, och jag framförde vissa synpunkter på det. Jag erinrar om att min fråga inte gällde det som Lars Hedfors svarade på, nämligen det socialdemokratiska partiets skatteförslag, utan det socialistiska regeringsalternativets skatteprogram. Vilka vänsterpartikrav på t.ex. företagsbeskattningsområdet skall tillgodoses i det samlade socialistiska regeringsalternativets skatteprogram? Frågan kvarstår, eftersom den inte är besvarad. Vad är det socialistiska regeringsalternativets skatteprogram? Dessutom kvarstår de övriga av mig ställda frågor som inte har besvarats. Om inget svar kommer, tolkar jag det så att Lars Hedfors i dessa hänseenden inte har någon åsikt.
Herr talman! Vi har varit överens om skattereformen, sade Lars Hedfors. Javisst har vi varit det, och det trodde jag också skulle gälla, men inte på det sätt som Lars Hedfors framställer det. Det är ändå ganska märkligt att ni hävdar att ni utan vidare, utan att över huvud taget tala med oss om matmomsen, skall ha rätt att bryta skatteöverenskommelsen på den punkten. Och det handlar inte bara om den, utan i och med att man gör detta öppnar man dammluckorna också då det gäller mervärdeskatten. Nu är det fritt fram för förändringar. Ni hävdar att ni ensidigt, utan att tala med oss, kan bryta den uppgörelse som träffats om den ekonomiska politiken. Mervärdeskatten på mat och differentierad moms är frågor som vi har varit ense om och beträffande vilka det tidigare över huvud taget inte har glunkats om någon avvikande uppfattning från partierna. Till grund för den liberala politiken ligger enskilt ägande. Fundamentet är att människor fritt kan starta och driva företag och att man har ett enskilt ägande. Ni vill ha en socialistisk utveckling, ett löntagarfondssamhälle. Hur i all världen kan ni hävda att vi genom överenskommelsen om skattereformen tillsammans med er skulle ha uppgivit vår själ och ha övergivit fundamentet för liberal politik?